Herr talman! Jag lyssnade med intresse till Inger Josefssons anförande. Hennes uppmaning till mig att rösta för återremiss vill jag bemöta med en motfråga. Vad ger återremissen? Ge ett enda exempel på vad mittenpartierna är beredda att offra nu som de inte varit beredda att offra under de sex månader som behandlingen av ärendet har pågått i utbildningsutskottet! Tror Inger Josefsson att det man inte lyckats med under sex månader nu skall lyckas under några dagar? Den verkliga möjligheten, herr talman, att bibehålla utbildningarna i Borås ligger i att man direkt stöder det krav som framställs i den motion som Arne Svensson och jag väckt, nämligen kravet på att utbildningarna i Borås skall bibehållas. Där har Inger Josefsson och alla andra centerpartister och alla folkpartister och alla vpk:are och alla de socialdemokrater som vill att utbildningarna skall bibehållas en verklig chans att göra en mycket rejälare insats än att kräva en återremiss som uppenbarligen inte kommer att ge ett enda dugg.
Herr talman! Till Hans Nyhage vill jag säga att jag har upplevt det så, att moderater och socialdemokrater mycket dåligt lyssnat till alla propåer som kommit och till alla sakskäl som anförts beträffande ett bibehållande av utbildningen i Borås. Det gäller även andra skolor.
Herr talman! En återremiss måste innebära en kompromiss mellan partierna, om den skall ge något resultat. Nu ställer jag återigen frågan: Vad är mittenpartierna — i all synnerhet centern — villiga att offra bland sina förslag för att åstadkomma denna kompromiss? Ge ett enda exempel! Ännu en gång uppmanar jag: Stöd den moderata motionen! Den ger effekt, om den får tillräckligt stöd.
Herr talman! Ja, Hans Nyhage, en återremiss innebär väl i första hand att man tar hänsyn till alla nya sakskäl som anförts under den här debatten.

Herr talman! ”Enligt utskottets uppfattning är den nuvarande dimensioneringen av förskollärarlinjen och fritidspedagoglinjen för stor.” Ja, så står det i utbildningsutskottets betänkande 22, och med denna skrivning anser jag att de riksdagsledamöter som står bakom den samtidigt säger att vi inte skall ha daghem och fritidshem åt de barn som behöver en plats. Det är ju inte så, att vi har ett överskott av barnomsorg i Sverige. Tvärtom står många tusentals barn i kö för att få en daghemseller fritidshemsplats. Jag måste säga att jag är förvånad över att det är socialdemokrater som står bakom denna skrivning. Utskottsmajoriteten anser alltså att barnomsorgsutbildningen skall skäras ned. Vidare säger man att nedskärningen i första hand bör göras vid enheter där klasslärarutbildning inte finns — detta för att den ökade samverkan mellan barnomsorgsoch klasslärarutbildningen skall fortsätta och utvecklas ytterligare. Detta är den enda måttstock man haft när man gått fram med nedskärningskniven över barnomsorgsutbildningen i Sverige. Jag måste säga att jag tycker att det är ett besynnerligt sätt att göra besparingar. Om man skall skära ned barnomsorgsutbildningen, måste i rimlighetens namn betydligt seriösare överväganden göras än vad regeringen och utskottsmajoriteten gjort detta fall. Det kan inte enbart vara förekomsten av en klasslärarutbildning på en ort som skall vara avgörande. Men av detta skäl föreslår man alltså nu att bl.a. förskollärarutbildningen i Borås skall läggas ned — detta trots att en mängd goda skäl talar för motsatsen. Arbetsmarknadsläget för förskollärare och fritidspedagoger i Boråsområdet är bra. De flesta som utexamineras får också arbete inom sitt yrke. Dessutom planerar flera kommuner i området, bl.a. Borås och Mark, en fortsatt utbyggnad och en ökning av personaltätheten inom den befintliga barnomsorgen. Om man nu vill skära ned barnomsorgsutbildningen därför att de utbildade riskerar att bli arbetslösa, är det alltså synnerligen enfaldigt att göra denna nedskärning i Borås, där detta förhållande inte kommer att uppstå. I Borås finns, som vi redan hört, dessutom en av de få tvåspråkiga utbildningarna i landet — man utbildar också finskspråkiga förskollärare. Också detta är ett skäl för att inte lägga ned utbildningen i Borås. Den tvåspråkiga utbildningen är ju något vi måste vara rädda om och snarare utvidga än inskränka. Barnomsorgsutbildningen i Borås är i sin helhet av omvittnat hög kvalitet. Man har kommit långt när det gäller metodikutbildningen, och man har påbörjat ett intressant samarbete med bibliotekshögskolan på barnkulturområdet. Det finns alltså en rad goda skäl för att bibehålla barnomsorgsutbildningen i Borås. Högskolan i Borås har också för inte så länge sedan flyttat in i nybyggda och ändamålsenliga lokaler. Också här reagerar man över det oplanerade, ryckiga och inkonsekventa i regeringens och utskottsmajoritetens handläggning. ”Bygg upp och lägg sedan ned”, det blir konsekvensen. Kommunen har dessutom satsat 1 milj.kr. för att bygga om bostäder till elevbostäder för de studerande. Kalla detta vad ni vill, men kalla det inte besparingar — i alla fall inte om man ser det i ett samhällsekonomiskt perspektiv. En nedläggning kommer dessutom naturligtvis att innebära ökad arbetslöshet. Personalen på skolan blir utan arbete. Detta i en region som redan är hårt drabbad och som domineras av tekoindustrin — en bransch som knappast kan betraktas som expansiv — en region där varje arbetstillfälle är viktigt. Jag måste fråga socialdemokraterna från Sjuhäradsbygden: Hur skall ni i fortsättningen med någon trovärdighet kunna gå ut och begära människors stöd för er politik, som ni ju påstår bl.a. innebär krafttag mot arbetslösheten? Man kommer inte att tro er. Ni väljer att med mycket dåligt underbyggda skäl lägga ned barnomsorgsutbildningen i Borås. Ni ökar medvetet arbetslösheten i en redan hårt drabbad region, och de huvudskäl ni har är att de som utbildas riskerar att bli arbetslösa. Det är inte sant i Borås, och det skulle inte vara sant i landet som helhet, om socialdemokraterna på allvar insåg att det faktiskt finns ett starkt behov av att bygga ut barnomsorgen. I opposition gick ni hårt åt de borgerligas oförmåga att åstadkomma den av riksdagen beslutade utbyggnaden av barnomsorgen. I regeringsställning arbetar ni hårdare och anstränger er mera för att lägga ned utbildningen än för att skynda på utbyggnaden. Också här mister ni i trovärdighet. Herr talman! Denna debatt har visat att riksdagen i dag riskerar att fatta beslut som är sakligt felaktiga och som kommer att drabba en rad människor mycket hårt. Detta, såvitt jag förstår, främst av politiska prestigeskäl. Jag vill vädja till riksdagens ledamöter — och framför allt till de socialdemokratiska och moderata ledamöterna från Borås: Låt inte detta ske! Rösta för en återremiss! Det är enda möjligheten att få till stånd en ändring, att få till stånd ett bättre beslut. Det hjälper inte, Hans Nyhage, ens om vpk:s, centerns, folkpartiets och södra Älvsborgs riksdagsledamöter röstar på er motion. Det räddar faktiskt inte skolan. Den enda möjligheten att nu få till stånd en omprövning och ett bättre beslut är att frågan ytterligare bereds och att man alltså röstar för en återremiss. Herr talman! Jag yrkar bifall till yrkandet om återremiss och i andra hand till vpk-reservationerna.

Herr talman! Det har varit en lång dags färd mot kväll. Det har förekommit en lång rad tungt vägande argument i den här debatten. Jag tänker inte förlänga den genom att gå i polemik vare sig med representanter för utskottsmajoriteten eller med reservanterna. Jag vill emellertid avge en röstförklaring, eftersom Rune Carlstein och jag har undertecknat en motion som har blivit behandlad i det här sammanhanget. Den här motionen väcktes i höstas i samband med besparingspropositionen.

Jag yrkar bifall till det nämnda motionsyrkandet. I detta anförande instämde Rune Carlstein .
Herr talman! Det är samma sak, Lahja Exner, för er som för moderaterna. Det räcker inte att yrka bifall till motionen och rösta på den. Det kan möjligen rädda ert eget skinn, men jag tvivlar på det. Jag tror att människorna i Borås kommer att genomskåda detta. De kommer också att få veta att enda chansen i dag faktiskt är att stödja återremissyrkandet.

Herr talman! Anledningen till att jag har känt mig tvingad att än en gång begära ordet är, att moderata samlingspartiet mitt under debatten gjorde ett nytt ställningstagande. Per Unckel förklarade att moderataterna numera inte skulle rösta för det betänkade som de har varit med om att författa utan kommer att avstå i voteringen — och efter vad jag har hört enbart i voteringen om tandläkarhögskolan i Malmö. Jag tycker att detta hade varit utmärkt bra om det hade berott på att moderaterna hade besinnat sig och insett att de var på fel väg. En uppriktig ånger är alltid välkommen, även om den kommer sent. Men så var det inte, har vi fått reda på. Moderaterna vidhåller sin uppfattning — de vill bara inte stå för den. Moderaterna tänker inte i den här frågan rösta utifrån någon saklig övertygelse om vad som är det rätta utan låter sitt röstande avgöras av hur andra i den här kammaren röstar.

Då skulle vi få möjligheter att på nytt försöka nå fram till en överenskommelse — som förhoppningsvis skulle vara mer hållbar än denna. Det borde finnas en grund — nämligen den enighet som råder dels om hur stor neddragningen skall vara, dels om sparmålet. Därför är fortfarande återremissyrkandet det mest realistiska. Men så gör inte moderaterna. De tänker, också enligt uppgift, gå emot återremissyrkandet. Det innebär alltså att moderaterna tänker framtvinga ett beslut här i dag om tandläkarhögskolan, men sedan tänker de inte delta i det beslutet. Moderaterna är således med om att släpa fram tandläkarhögskolan till stupstocken, men när bilan skall falla sätter moderaterna på sig de vita handskarna och står vid sidan av och tittar på. Sedan hoppas de moderata riksdagsledamöterna från Malmö att de skall kunna stå på Malmös torg och säga, när tandläkarhögskolan läggs ned: Vi är oskyldiga till detta. Jag tror, herr talman, att det är att grovt underskatta malmöbornas intelligens att inbilla sig att de går på den typen av taskspeleri. Nej, den enda slutsats man kan dra är att moderaterna inte vill stå vid sitt ställningstagande. De är för fega att vara beredda att ta konsekvenserna av sina egna handlingar. Tyvärr är inte detta den enda manöver som ger dålig smak i munnen under denna debatt. Vi har fått se moderater och socialdemokrater från olika orter i landet, vilka har velat ge sken av att de slår vakt om sina lokala högskolor. Det gör de emellertid inte genom att stödja återremissalternativet, som är det enda som ger en verklig chans till en omprövning, utan genom att ställa säryrkanden, som man från början vet aldrig kommer att få någon majoritet. Också det är ett försök att inte behöva stå för sina egentliga handlingar. Det finns bara en verklig chans att rädda någon av de berörda högskolorna, nämligen en återremiss. Man har frågat oss vad vi är beredda att göra. Jag skall ge svaret. Vi är beredda att förbehållslöst diskutera utifrån det vi är eniga om: besparingsmålet och kravet på nedskärningar när det gäller tandläkarutbildningen samt förskolläraroch fritidspedagogutbildningen. Vi är beredda att gå ifrån de lösningar som vi har föreslagit i våra reservationer, och vi är beredda att diskutera andra lösningar. Men vi är bara beredda att diskutera lösningar som bygger på sakliga överväganden. Vi är alltså inte beredda att offra någon enskild högskola för principens skull eller för att man måste offra något för att rädda ansiktet på någon annan. Men varje alternativ lösning, som bygger på sakliga överväganden, fakta och realistiska bedömningar, är vi beredda att diskutera, om denna fråga återremitteras till utskottet.

Herr talman! Under tiden efter det att utbildningsutskottet tog ställning till de frågor som vi nu behandlar har man i den allmänna debatten anklagat oss för att inte ha grundat vårt beslut på ett fullödigt sakunderlag. Sådana påståenden framfördes också i inledningen till dagens debatt. Vi har nu deltagit i en dagslång diskussion med en rad inlägg. Jag kan när debatten närmar sig slutet konstatera att det inte har kommit fram några argument eller faktauppgifter, som vi i utbildningsutskottet saknade kännedom om före vårt ställningstagande. IT inledningen av dagens debatt sade jag att den politiska bedömningen inte kan ändras genom en förnyad behandling i utskottet. Efter de klara deklarationer som har gjorts från de olika partiernas talesmän kan jag konstatera att min bedömning var riktig. En återförvisning av ärendet nu är meningslös. Per Unckel betecknade ett sådant förfarande såsom ett politiskt spektakel. Jag gör samma bedömning. En återförvisning ändrar inte något i sak. Den bara förlänger en smärtsam men nödvändig process. Jag upprepar därför min hemställan om avslag på yrkandet om återförvisning av ärendet till utbildningsutskottet.

Herr talman! Jag vill göra tre korta kommentarer. Det känns frestande att var för sig kommentera alla lokalt engagerade inlägg för näst intill landets alla högskolor. Summan av inläggen är nämligen oförenlig med de studerandes krav på att få jobb efter avslutat värv. Min kommentar till den debatten är följande. Jag tror att ingen behöver övertygas om det förnämliga arbete som utförs på små och stora högskolor landet runt. Att prioritera är emellertid inte att tala om vilka som är bäst utan att tala om vad man i ett längre perspektiv är beredd att avvara. Om detta har dess värre alltför litet sagts under de senaste timmarna. För det andra: Vi moderater har, som jag tidigare deklarerat här från talarstolen, alltid varit beredda att i och utanför utskottet ta upp diskussioner som gynnar den sak som den här debatten handlar om. Vi har själva i debatten angivit på vilka punkter vi har känt tvekan men samtidigt sagt att helheten har vi bedömt som viktigare än de ingående delarna. Trots vad Pär Granstedt nu sade är det svårt att se någon verklig beredvillighet hos reservanterna att ta det ytterligare ansvar som är själva förutsättningen för att en återremiss till utskottet skall vara meningsfull. Någon nedläggning av en tandläkarfakultet har inte vare sig centerns eller folkpartiets representanter i debatten visat minsta antydan att delta i diskussionerna om. Därför säger vi moderater nej till kravet på återremiss. För det tredje: Vi avser inte, som jag tidigare har sagt, att medverka i voteringen om tandläkarutbildningen. Det är vårt sätt att markera den olust vi känner med vad som har inträffat sedan utskottets beslut fastställdes. Det skall alltså ses och tolkas som en markering gentemot en socialdemokrati som enligt vår mening inte står vid sitt ord — eller för att tala med en Blekingetidning häromdagen: ”Landets bostadsminister, Hans Gustafsson, socialdemokrat, har lovat, att han ska försöka övertala sina kolleger från Blekinge att rösta för att skolan ska finnas kvar.”

Herr talman! Av den här debatten har med all önskvärd tydlighet framgått att den som är seriös, den som vill att det miserabla förslaget om nedläggning av tandläkarhögskolan i Malmö skall prövas en gång till, röstar för återremiss. Allt annat är politiskt pajaseri. Det finns ytterligare några aspekter som jag vill påminna om. Risken finns att många forskare vid en nedläggning lämnar inte bara Malmö utan också Sverige, och det kan leda till en förlust för hela vårt land. Det vore bra om riksdagen också kunde få en belysning av effekterna på utbildningsoch forskningsområdet när det gäller odontologin genom det besparingsförslag som har lagts fram. Detta är inte riktigt mina egna ord, utan de här tankarna framfördes i en motion av den 15 november 1983. Då gällde det läkarutbildningen i Malmö, men jag tycker att det är lätt att applicera resonemanget på tandläkarutbildningen också. Motionen är undertecknad av Rune Rydén, Olle Aulin, Knut Wachtmeister, Bo Arvidson och Per Stenmarck. Från vpk:s sida kan vi tänka oss när det gäller tandläkarutbildningen att stoppa intagningen av elever på samtliga fakulteter under ett års tid. Under den tiden kan en proposition läggas på riksdagens bord om det framtida tandvårdsbehovet som det talas om i besparingspropositionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till återremissyrkandet. Överläggningen var härmed avslutad.

Herr talman! I en fri ekonomi skall det råda en fri och öppen konkurrens på lika villkor mellan olika företag och olika associationsformer. Det innebär att statsmakten inte skall lämna några konkurrensfördelar till vare sig aktiebolag, ekonomiska eller kooperativa föreningar eller statliga, kommunala, privata eller löntagarägda företag. På detta sätt ges alla upptänkliga idéer och affärsoch samverkansmöjligheter lika chanser att bevisa sin egen förträfflighet. Ingen gynnas före den andra. Det blir innehållet i affärsidén som blir avgörande för framgången — inte formen för bildandet av företaget. Denna konkurrens på lika villkor mellan olika typer av företag och företagsformer har varit ytterst framgångsrik i västvärlden under hela detta sekel. En stor del av det svenska välfärdssamhället bygger på denna konkurrensfilosofi. I föreliggande betänkande, nr 24 från näringsutskottet, behandlas kooperationens kapitalförsörjning. Sakfrågan har föregåtts av en flerårig utredning. Utgångspunkten för utredningen har bl.a. varit vissa mindre konkurrensfördelar som vissa typer av företag haft framför de ekonomiska föreningarna. Det har gällt framför allt en viss typ av enkelbeskattning av utdelningar genom den s.k. Annellagstiftningen och den numera avskaffade partiella enkelbeskattningen av utdelningar, som den borgerliga regeringen genomförde. Därutöver har behandlats fjärde AP-fondens begränsningar till börsnoterade aktiebolag av sin kapitalplacering och en utvidgning av dets.k. skattefondssparandet till företag utanför börsen. Vad avser enkelbeskattningen av utdelningar har vi i andra sammanhang förespråkat en utveckling mot detta. Av den orsaken finner jag det naturligt att även för kooperationen förespråka en enkelbeskattning av insatsräntan eller utdelningen på insatskapitalet. Att märka är dock att den Annellagstiftning och partiella enkelbeskattning av utdelningar i aktiebolagen som finns eller har funnits närmast har ersatts med en trippelbeskattning av utdelningar från aktiebolag. Det är därför av central betydelse att beskattningen av utdelningar från aktiebolag görs jämlik med den som kommer att gälla för ekonomiska eller kooperativa föreningar efter dagens beslut. Utvidgningen av fjärde AP-fondens placeringsmöjligheter till kooperativa och ekonomiska föreningar finner vi vara mycket välbetänkt. Däremot är vi inte beredda att som vissa reservanter reservera speciella medelsramar eller destinera speciella penningsummor för placering i just kooperationen. Enligt vår uppfattning skall det råda fri och öppen konkurrens även på detta område. Kooperationen måste således attrahera kapitalet från fjärde AP-fonden på samma villkor som motsvarande aktiebolag måste göra. Numera har det s.k. skattefondssparandet ersatts med det s.k. allemanssparandet. Tidigare hade kooperationen genom egna kassor varit engagerad endast i skattesparandet och inte i skattefondssparandet. En utvidgning till skattefondssparandet har därför enligt utredningen varit naturlig. Efter skattefondsoch skattesparandets avskaffande bör det s.k. allemanssparandet naturligtvis införas som en finansieringsmöjlighet för de kooperativa ekonomiska föreningarna. Den del i kooperationsutredningens förslag som vållat den främsta debatten har varit den s.k. uppskjutna beskattningen av nytillskjutet insatskapital i vissa kooperativa föreningar. Utifrån våra moderata utgångspunkter hade vi kunnat gå med på detta förslag endast om det hade gjorts allmängiltigt för alla olika företagsoch associationsformer. Endast genom att göra det allmängiltigt för samtliga företagsoch associationsformer skapas konkurrensneutralitet mellan desamma. Utredningens förslag var i denna del inte färdigbearbetat. Vi finner det därför angeläget att regeringen skyndsamt låter pröva möjligheterna till och kostnaderna för att genomföra en viss avdragbarhet för nytillskjutet insatseller aktiekapital, dvs. likabehandling av de olika associationsformerna. Vi tillbakavisar därmed de ensidiga kraven på genomförande endast för vissa typer av kooperativa föreningar. Vi anser det vidare vara självklart att gällande konkurrenslagstiftning även skall vara tillämplig på såväl aktiebolag som kooperativa föreningar. Någon särskillnad däremellan finns ingen anledning att göra. Full likhet inför lagen måste enligt vår uppfattning gälla även på denna punkt. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation 3 i näringsutskottets betänkande 24 och i övrigt till utskottets hemställan. Jag har för avsikt att begära votering och rösträkning på reservation 3.

Herr talman! Centern har genom åren på olika sätt aktivt verkat för att stärka kooperationens roll i samhället. Det var exempelvis den centerledda regeringen som 1977 tog initiativet till den s.k. kooperationsutredningen. Den utredningens arbete har visat vilken stor roll kooperationen spelar i det svenska samhället. Vi hälsar med tillfredsställelse att det omfattande utredningsarbetet nu har resulterat i en proposition. Men vi kan ändå inte känna oss helt belåtna med propositionen. Först och främst kommer den för sent. Redan för mer än ett och ett halvt år sedan hade dåvarande industriminister Åsling en proposition i den här frågan utformad. Den var också översänd till lagrådet för granskning. Men den återkallades av den nytillträdande socialdemokratiska regeringen för att förbättras, som det så vackert hette. Men det blev enligt vår åsikt inte så, och det är den andra punkten som vi är kritiska på. Den nu föreliggande propositionen har klart sänkt ambitionsnivån i förhållande till utredningens förslag. I det betänkande från näringsutskottet som vi nu behandlar har vi från centerns sida genom reservationer följt upp utredningens förslag. Vi anser att regeringens förslag är otillräckliga. Den kooperativa företagsformens rättmätiga krav på likvärdiga villkor med främst aktiebolagen uppfylls inte. Kooperationen har kommit att spela en stor roll inom detaljhandeln, försäkrings-, oljeoch bostadsbranschen samt inom jordbruksoch skogsbrukssektorn. Men intresset för det kooperativa alternativet har också ökat på andra områden. Främst gäller detta den arbetskooperativa företagsformen inom mindre och medelstor industri. Även inom offentlig verksamhet förekommer försök med t.ex. kooperativ daghemsverksamhet. De grundläggande skälen till att centerpartiet vill understryka vikten av att främja en kooperativ verksamhet är inte avgränsade till näringspolitiska eller branschspecifika skäl. Vi tror att den kooperativa idén med sin utgångspunkt att engagera människor till samverkan kan vara ett viktigt instrument för att bryta vägar inom ramen för en decentraliserad, socialt och miljömässigt anpassad marknadsekonomi. Kapitalförsörjningen för kooperationen är den stora fråga som framförs i regeringens proposition. Det är också en nödvändighet att det kommer till en förbättring härvidlag. Den kooperativa företagsformen är i dag klart missgynnad på en rad områden i förhållande till privata och statliga företag som drivs i aktiebolagsform. En av kooperationsutredningens centrala uppgifter var just att lägga fram förslag om att man skall underlätta kooperationens kapitalförsörjning. Den centrala frågan har alltså varit hur man skulle kunna lösa problemet att få riskvilligt kapital. Hittills har det endast rört sig om medlemsinsatser och fonderade överskott. Genomförs förslagen i propositionen, vilka näringsutskottet ställer sig bakom sedan vissa korrigeringar gjorts, blir det nu möjligt för andra placerare än medlemmar att satsa riskvilligt kapital. Exempelvis skall allmänna pensionsfonden genom fjärde fondstyrelsen och fondbolag inom ramen för allemanssparandet kunna förvärva förlagsandelsbevis i ekonomisk förening. Beträffande fondbolagens rätt att placera fondmedlen i kooperativa förlagsandelar föreslog regeringen en övre gräns vid 50 96 av fondkapitalet. I en motion av Nils Åsling och Roland Sundgren föreslogs att den övre gränsen skulle sättas vid 75 20. Utskottet har i enighet föreslagit att denna motion skall bifallas. Det är bra. Därmed ger man de kooperativa allemansfonderna större möjligheter till profilering, och de kan bli ett attraktivt sparalternativ Herr talman! Jag skall sedan övergå till att kommentera de reservationer som är fogade till utskottets betänkande. Från centerns sida har vi i partimotioner krävt att riksdagen skall göra två uttalanden om kooperationens stora värde i näringslivet och i samhället rent allmänt. När det gäller kooperativ verksamhet i stort blev vi tillgodosedda med den skrivning som man kunde enas om i utskottet. Då det däremot gällde att slå fast lantbrukskooperationens positiva betydelse gick det inte att nå enighet, och därför behandlar vi just den frågan i reservation 1. Egentligen var vi från centern även beträffande det avsnittet överens med socialdemokraterna om en samlande skrivning. Men då inte moderater och folkpartister ville ställa upp på denna skrivning, fick socialdemokraterna kalla fötter och avstod från den tilltänkta samskrivningen. I partimotionerna har vi konstaterat den stora positiva betydelse som lantbrukskooperationen har haft, inte bara för lantbruket utan för hela samhället. De hotbilder som under senare år har målats upp om lantbrukskooperationens möjligheter att missbruka sin dominerande ställning anser vi vara felaktiga. De får i varje fall inte läggas till grund för bedömningar och åtgärder så länge missbruk inte förekommer. Dessa synpunkter har vi framfört i reservation 1, som jag yrkar bifall till. Reservation 2 handlar om medel från allmänna pensionsfonden som riskbärande kapital i kooperationen. Som jag nämnde har det nu även blivit möjligt att via allmänna pensionsfondens fjärde fondstyrelse tillföra kooperationen riskvilligt kapital. Det här är naturligtvis mycket värdefullt, eftersom jämställdheten ökar mellan kooperationen och det övriga näringslivet. Vi hälsar av den anledningen förslaget, som i kväll kommer att antas, med stor tillfredsställelse. Vi tycker emellertid att det här beslutet borde ha åtföljts av ytterligare ett beslut, nämligen ett beslut om att en viss del av fjärde fondstyrelsens kapital skall avsättas för placering just inom kooperationen. För vår del hyser vi en viss fruktan för att det inte kommer att placeras kapital i kooperationen i den utsträckning som det skulle vara önskvärt. Därför har vi i reservation 2 begärt ett förslag från regeringen om att en summa på exempelvis 400 milj.kr. av fjärde fondstyrelsens medel skall avsättas för just kooperativa ändamål. I reservation 4, som handlar om beskattning av ekonomiska föreningar, följer vi upp utredningens förslag. Egentligen är rubriken litet missvisande, eftersom reservationen egentligen handlar om beskattning av medlemmarna i ekonomiska föreningar. Utredningen hade föreslagit att man skulle medge uppskjuten beskattning för en del av de medlemsinsatser som görs i dessa föreningar. Det förslaget följer vi upp i en motion och i den här reservationen. Förslaget innebär att man skulle medge uppskjuten beskattning till 60 96 av dessa medlemsinsatser. På det sättet skulle man göra det lättare för de medlemmar som har att betala stora medlemsinsatser i den kooperativa föreningen. Detta gäller framför allt lantbrukskooperationen, där det inte är ovanligt att en familjejordbrukare med en allsidig produktion får betala 60 000-70 000 kr. i form av medlemsinsatser. Då kan det vara rimligt — och det är nästan nödvändigt när det gäller nystartade jordbruk — att man får skjuta upp beskattningen. Det är — som jag har understrukit genom att använda ordet uppskjutning — inte fråga om att dra sig undan beskattning. I reservation 5 tar vi upp frågan om forskning om kooperativ verksamhet. I propositionen sägs det mycket riktigt att ett första steg till ökad forskning om kooperationen skall tas. Det redovisas också att forskningsrådsnämnden senast under hösten kommer att få i uppdrag att redovisa åtgärder för att främja kooperationsforskningen. Vi menar att det då vore riktigt att anvisa ekonomiska resurser för den här forskningen, vilket inte har gjorts. I reservation 5 kräver vi att regeringen kommer tillbaka till riksdagen och avsätter ekonomiska resurser redan under nästa år för detta ändamål. Reservation 6 handlar om arbetskooperationen. Den här reservationen är i viss utsträckning en parallell till reservation 4, vilken handlar om uppskjutning av beskattningen av medlemmarnas insatser. När det gäller att starta arbetskooperativa företag skulle det vara behövligt att pröva ett sparande med uppskjuten beskattning. Det kan vara på det sättet att man vet att ett ägarskifte förestår i ett företag. Man kan också vara överens med den gamle ägaren om att de i företaget arbetande skall ta över företaget och bilda ett arbetskooperativ. Det kan då finnas anledning att medge att beskattningen av sparandet skjuts upp några år innan den nye ägaren övertar företaget. Vi menar att den här frågan borde prövas. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 4, 5 och 6 och i övrigt till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! Tage Sundkvist har angripit oss för att vi motsatt oss vissa punkter när det gäller positiva skrivningar om lantbrukskooperationen, som centern har återkommit till i reservation 1.

Konkurrenslagstiftningen gäller för alla typer av företag och associationsformer. Vill man ändra på den, borde man ha framställt ett direkt motionsyrkande om detta. Angående reservationerna 4 och 6, vilka Tage Sundkvist nyss berört, kan jag notera att vi på punkt efter punkt kommit till rätta med de konkurrensolikheter som har funnits mellan aktiebolag och kooperativa föreningar. Vad vi moderater och folkpartister framför i reservation 3 är att vi vill ha en uppskjuten beskattning eller en undersökning i detta avseende inte bara för vissa typer av kooperativa företag och löntagarkooperativa företag utan för alla typer av företagsformer, inkl. aktiebolag. Det är skillnaden i sak mellan våra ståndpunkter.
Herr talman! Vad vi först och främst begärde när det gällde uttalandet om lantbrukskooperationen var att man inte skulle döma ut lantbrukskooperationen så länge man inte hade belägg för att missbruk förekommit. Något sådant har inte kunnat påvisas. Därför ville vi understryka just det. Det gör vi i reservation 6. Men varken socialdemokrater eller moderater eller folkpartister orkar vara med på det. Sedan något om skillnaden mellan reservationerna 3 och 4. Jag håller med om att det naturligtvis ligger en hel del även i reservation 3. Men det som är allra väsentligast i detta sammanhang är att medlemmarna i lantbrukskooperationen får möjlighet att satsa det kapital som behövs för att de skall kunna vara med där. Det insatskapital som då behövs tas av beskattade medel. I och för sig har det varit sunt och riktigt att begränsa sig till den frågan i det här sammanhanget.
Herr talman! Det är inte detta, som det kan tyckas, mycket oskyldiga uttalande som det är fråga om. Det man kritiserar i ifrågavarande centermotion och i reservation 1 är konkurrenslagstiftningen. Man kritiserar den och näringsfrihetsombudsmannens ställningstagande i ett försök att tillämpa den lagstiftningen just när den berör lantbrukskooperationen. Vad man indirekt är ute efter är ju en särlagstiftning när det gäller konkurrenslagstiftningen som skall gälla lantbrukskooperationen. Man borde säga rent ut att den inte skall gälla lantbrukskooperationen i stället för att göra ett diffust uttalande som lätt kan vara förledande. I övrigt när det gäller den uppskjutna beskattningen noterar jag bara att det kan finnas andra företag än de rent lantbrukskooperativa som har problem med att få fram beskattat kapital för sin kapitalförsörjning. I detta betänkande har vi försökt att likställa kooperationen med aktiebolagen. Vi har även vad gäller fördelen med insatsräntan låtit kooperationen gå före aktiebolagen. Vi tycker att det är naturligt att man när det gäller den uppskjutna beskattningen strävar efter att det sker samtidigt och att man utreder formerna för detta innan man genomför någonting.
Herr talman! Nej, Per Westerberg, vi vill inte ha någon särlagstiftning för lantbrukskooperationen när det gäller konkurrenslagstiftningen. Vad vi däremot tycker är felaktigt är att man kritiserar lantbrukskooperationens möjligheter att utnyttja sin ställning. Så länge man inte utnyttjat de möjligheterna, finns det heller ingen anledning att måla sådana hotbilder som förekommit under senare tid. Det är det som vi vänder oss emot.

Herr talman! Får jag först säga några ord till Tage Sundkvist när det gäller reservation nr 1. I den motion som man där hänvisar till finns det en illa dold kritik mot näringsfrihetsombudsmannen, som vi inte har kunnat ställa upp bakom. Det måste vara så, att samma bevakningsskyldighet ifrån näringsfrihetsombudsmannen gäller oavsett vilken företagsform det är fråga om. Vi har från folkpartiets sida inte haft något att erinra mot de huvudsakliga förslagen i den aktuella propositionen. Jag skall därför bara helt kort redovisa några reflexioner. Det är utmärkt att regeringen nu presenterar förslag till åtgärder för att förbättra kooperationens kapitalförsörjning. Tyvärr har det skett efter ett alldeles onödigt dröjsmål, förorsakat av att den socialdemokratiska regeringen drog tillbaka den lagrådsremiss som mittenregeringen utarbetat. Folkpartiet delar uppfattningen att kooperationen är en viktig beståndsdel i vårt näringsliv. Att vi har en mängd självständiga företag med olika ägandeformer ökar konsumenternas möjligheter att med sitt köpval avgöra vad som skall produceras, och kooperationen har en betydande roll i ett sådant samhälle. En alldeles självklar utgångspunkt för vår del är att olika företagsformer bör ges samma möjligheter. Detta synsätt kommer till uttryck i reservation nr 3. Den rätt till avdrag för insatskapital som diskuteras där anser vi i och för sig vara väl motiverad. Däremot bör man, enligt vår uppfattning, inte genomföra en sådan åtgärd på ett sätt som missgynnar företag som konkurrerar med kooperationen. Vi menar därför att den föreslagna avdragsrätten bör övervägas för samtliga företagsformer och inte enbart för vissa ekonomiska föreningar.

Herr talman! År 1976 behandlades i riksdagen en socialdemokratisk motion som ledde till att regeringen året efter tillsatte kooperationsutredningen. Utredningen har under årens lopp har lagt fram en rad betänkanden — främst Kooperationen i samhället, som är utredningens huvudbetänkande och som ligger till grund för propositionen om kooperationens kapitalförsörjning, som vi behandlar i dag. Det första delbetänkandet, Kooperationen i Sverige, kom redan 1979, och det skulle jag, herr talman, vilja rekommendera till läsning för alla historiskt intresserade. Det är en översiktlig beskrivning av kooperationens framväxt, struktur och verksamhet. Därav kan man t.ex. lära att Lagunda och Hagunda häraders varuanskaffningsbolag i Örsundsbro år 1850 bildades av dåvarande landshövdingen i Uppsala län, Robert von Kraemer. Detta bolag brukar betecknas som Sveriges första kooperativa företag. Vidare kan man läsa att den äldsta nu verksamma konsumtionsföreningen kom till 1867. Den hette Trollhättans arbetareförening. erfarenheterna gjordes under 1800-talets första hälft, så kan man säga att 1800-talets senare hälft var de kooperativa försökens årtionden i Sverige. Den mera stadigvarande utvecklingen inleddes för konsumentkooperationens del 1899, då Kooperativa Förbundet bildades. På lantbruksområdet stabiliserades utvecklingen 1905 genom bildandet av Svenska Lantmännens Riksförbund. Vad är kooperation? Jo, med kooperation menas vanligen en på samverkansoch självhjälpsidén organiserad och bedriven ekonomisk verksamhet. Organisationens medlemskap skall vara öppet, beslutsformerna demokratiska, insatsräntan begränsad, och överskottsfördelningen skall vara beräknad på medlemmens köp från eller leveranser till kooperativet. I verksamheten skall ingå att främja kooperativ skolning och samarbete med andra kooperativ. De kooperativa företagens särart ligger i deras mål och medel, som skiljer sig väsentligt från andra företags. Främsta syftet med det kooperativa företaget är att tillgodose medlemmarnas funktionella behov. En kooperativ verksamhet bedrivs inte för att förränta ett visst eget kapital. Den verksamhet som bedrivs inom det kooperativa företaget skall ha viss direkt beröring med medlemmens egen verksamhet. De vanligaste exemplen är att tillhandahålla de varor och tjänster som medlemmen behöver eller att samla in, förädla och sälja de produkter som medlemmen framställer. Öppenheten ingår i det kooperativa företagets särart. Varje person med verksamhet i överensstämmelse med kooperativets syfte har rätt att bli medlem men också rätt att avstå eller rätt att utträda ur föreningen. Jag skulle tro att det som de flesta människor känner till om kooperationen är de demokratiska beslutsformerna. En medlem — en röst är vad som främst skiljer kooperationen från annan företagsamhet, där inflytandet utövas i förhållande till satsade pengar. Till det som tillsammans skapar den kooperativa särarten hör ytterligare ett antal delmål, som hänger samman med kooperationens folkrörelsekaraktär. Gemensamt för dessa är att de sträcker sig längre än till att endast tillgodose medlemmens direkta ekonomiska intressen. Det kooperativa företaget erkänner således i regel att socialt ansvar ingår som ett delmål och inte endast som en restriktion i företagets verksamhet. Detsamma gäller solidaritet. Det kooperativa företaget är ett medel för i första hand medlemmarnas strävan att genom ömsesidigt stöd främja gemensamma syften. Ett tredje delmål är att främja den kooperativa skolningen. Även om det i första hand avser medlemmarnas skolning, ingår även att informera allmänheten om kooperationen. Till den här gruppen av delmål bör också föras bevarandet och utvecklingen av den kooperativa självständigheten. Syftet med den kooperativa organisationen och verksamheten kan variera praktiskt taget obegränsat. Det bestäms av medlemmarna själva gemensamt. När det gäller formerna för den kooperativa organisationen av verksamheten finns vissa internationellt accepterade principer, de av den Internationella kooperativa aliansen antagna kooperativa grundsatserna. Dessa erkänns som riktlinjer av så gott som all kooperation i världen, även om formulering — Nr 125 arna kan skifta. Den etablerade kooperationen har inte bara ett ansvar för att hålla de kooperativa idéerna levande inom den egna verksamheten. Den har dessutom ett ansvar för att stödja utvecklandet av nya fristående kooperativ. Det finns ett växande intresse för kollektiva lösningar, i olika former, av skilda samhälleliga problem, främst inriktat på att i egen regi och tillsammans tillgodose vissa primära behov. Sökandet efter en alternativ samhällsstruktur tycks vara en del av denna rörelse. Kooperation kan vara en lösning på vissa områden, och det är bra om samhället har en öppen och positiv attityd till försök med kooperativa lösningar. Herr talman! Jag går nu över till att kommentera näringsutskottets betänkande 24 och de sex reservationer som fogats till det. Den övergripande målsättningen med de förslag som lagts fram i propositionen är att de kooperativa föreningarna skall så långt som möjligt ges i jämförelse med andra företagsformer likvärdiga förutsättningar. Det utredningsmaterial som har kommit fram som ett resultat av kooperationsutredningens arbete har visat att samhällsåtgärder till stöd för den kooperativa verksamheten behövs, om den skall kunna fortsätta att utvecklas. Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att förslag med detta syfte nu läggs fram. Utskottet konstaterar vidare att den syn på kooperation som kommer till uttryck i centermotionen 2536 ansluter sig väl till de tankegångar som förs fram i propositionen. Vi är därför överens om att det är angeläget att staten genom ökade insatser lägger en god grogrund för ett livskraftigt kooperativt alternativ inom samhällets olika områden. Herr talman! Det känns angeläget att framhålla att enighet kunde nås i utskottet kring synen på kooperationen i det här hänseendet. I motion 2107 vill centerpartiet att riksdagen skall ge sin anslutning till vad som anförts rörande lantbrukskooperationen. Vad står det då i motionen? Jo, bl.a. att den kooperativa formen är ett värdefullt alternativ genom att den inte baseras på privata vinstintressen, att den är särskilt väl lämpad som samarbetsform för lantbrukarna, som därigenom fått en trygghet för avsättning och pris på sina produkter, och att det därför inte är så märkligt att anslutningen till lantbrukskooperationen har blivit mycket hög. Lantbrukarna har formerat sig i en organisation, som företräder såväl de enskilda lantbrukarna som den industri som samlar in och förädlar produkterna. Detta är enligt motionen av värde också för statsmakterna och samhället i övrigt. Så långt är det enligt min mening invändningsfritt och stämmer för Övrigt väl överens med den positiva syn på kooperationen i allmänhet som kommit till uttryck i det föregående avsnittet, som bl.a. behandlar motion 2536. Motionärerna vill emellertid därutöver att riksdagen skall ta ställning för lantbrukskooperationen, något som här möjligen kunde uppfattas som riktat mot NO och SPK på områden, där undersökningar gjorts och ännu pågår om vissa farhågor i samband med den dominerande ställning som lantbrukskooperationen har och hur det påverkar andra företags möjligheter att 145 konkurrera. Där nöjer sig utskottet med att konstatera att det är uppenbart att de kooperativa samarbetsformerna har haft stor betydelse för utvecklingen inom jordbrukssektorn samt att konkurrenslagstiftning och annan ekonomisk lagstiftning gäller för kooperationen liksom för näringslivet i övrigt. Vi har ju, kan här invändas, inrättat NO och SPK för att hantera sådana här frågor, som därför helt naturligt bör avgöras utan inblandning av riksdagen. Till Tage Sundkvist skulle jag i detta sammanhang vilja säga att det möjligen var centerpartiets bröder i utskottet som fick oss sist och slutligen att inse att det kunde finnas tveksamheter i den skrivning som vi försökte komma överens om. Jag drar därav bara den slutsatsen att man bör lyssna på kloka ord varifrån de än kommer. För kooperativa föreningar gäller föreningslagen. Föreningslagen bygger på principen att det är medlemmarna som skall skjuta till föreningens egenkapital. Det sker genom inbetalning av medlemsinsatser som är obligatoriska. Det finns ett behov av ökad försörjning med riskkapital i kooperationen, ett behov som är relativt sett större än inom övriga företagssektorer. För att förbättra näringslivets försörjning med riskbärande kapital har skilda stimulansåtgärder vidtagits, men dessa har så gott som uteslutande riktat sig till det enskilda näringslivet. Därför föreslår regeringen nu att det bör tillskapas en möjlighet för andra än medlemmar att tillskjuta kapital i kooperativa föreningar genom s.k. förlagsinsatser. Förlagsinsatserna får uppgå till ett belopp motsvarande inbetalda medlemsinsatser i föreningen. Med förlagsinsatserna skall följa rätt till utdelning. Kapitalinsatsen som sådan i en kooperativ förening ger inte något inflytande, utan rösträtten är kopplad till medlemskapet och förlagsinsatserna skall alltså inte medföra någon rösträtt, ej heller representation i styrelsen. När det gäller vad som sägs i propositionen om möjligheten att avtala om utdelning på förlagsinsatser har lagutskottet i sitt yttrande över förslaget gjort vissa förtydliganden, och näringsutskottet ansluter sig till lagutskottets yttrande. Den ändring av lagen om ekonomiska föreningar som föranleds av förslaget om förlagsinsatser tillstyrks av utskottet. Regeringen föreslår att det öppnas en möjlighet för kooperationen att få en del av sitt kapitalbehov tillgodosett genom AP-fonden. Enligt utskottets uppfattning står placering av fondmedel i kooperativa företag i god överensstämmelse med de riktlinjer som gäller för 4:e AP-fondstyrelsens placeringar, nämligen att förbättra riskkapitalförsörjningen till gagn för svensk produktion och sysselsättning. Utskottet tillstyrker därför förslaget till ändring i lagen med reglemente för allmänna pensionsfonden liksom förslaget att fondstyrelsen skall utökas med två ledamöter, som utses på förslag av kooperationen. Kapital till kooperationen bör ställas till förfogande på samma villkor som gäller för näringslivet i övrigt. Även beträffande avkastningskravet bör samma villkor gälla. Centerpartiet säger sig i sin reservation instämma i att detta är en viktig princip men anser ändå att fjärde AP-fondens styrelse skall medges en specialdestinering av 400 milj.kr. för placering i förlagsandelar i kooperativa föreningar. Utskottsmajoriteten avvisar det förslaget. Det måste naturligtvis Nr 125 även i fortsättningen ankomma på fondstyrelsen att göra sina bedömningar och besluta hur fondens medel skall placeras. Annars blir det inte på samma 3 g - & 2 dd 5 Kooperationens förfogade man över 500 miljoner. Någon utökning av medelsramen bedöms SKR med a nd AE KSR 5 kapitalförsörjning, inte vara nödvändig nu, men vid prövning av framtida tillskott skall hänsyn Sm tas till att fonden fått en ny placeringsmöjlighet. Den 1 april infördes det nya allemanssparandet, som innebär att näringslivet kan få tillgång till riskkapital genom sparandet i kapitalsparfonder. Enligt samma principiella inställning, att kooperationen bör ges samma möjligheter som näringslivet i övrigt, tillstyrker utskottet regeringens förslag att en del av kapitalsparfondernas medel skall få placeras i kooperationen och tillstyrker därmed även förslaget till ändring i lagen om allemanssparande. De kooperativa organisationerna har framfört önskemål om att en högre andel än de 10 96 av kapitalsparfondernas medel som lagen medger skall få placeras i förlagsandelar. De är intresserade av att starta kapitalsparfonder under förutsättning att en väsentlig del av fondens tillgångar får placeras som riskkapital i kooperativa föreningar. Enligt regeringens förslag bör det vara möjligt att i särskilda fall medge att en högre andel än 10 96 får placeras i förlagsandelar. Dispens bör dock, enligt propositionen, inte ges för högre andel än 50 96. I motion 2538 föreslås att gränsen skall sättas vid 75 96 i stället för vid 50. Utskottet instämmer i vad motionärerna anfört och menar att det troligen är nödvändigt att ge de kooperativa kapitalsparfonderna en sådan profil att de blir ett konkurrenskraftigt sparalternativ för kooperationens medlemmar. Utskottet föreslår därför riksdagen att godkänna vad utskottet anfört med anledning av motion 2538. Enligt regeringens förslag gäller vidare att högst 10 90 av fondförmögenheten får, inom ramen för lämnad dispens, placeras i en och samma förening. Detta följer av en bestämmelse i lagen om allemanssparande. Enligt samma lag kan emellertid bankinspektionen medge att detta procenttal överskrids. De kooperativa centralorganisationerna har, enligt vad näringsutskottet erfarit, intresse av att 25 20 av medlen får placeras i förlagsandelsbevis utgivna av resp. centralorganisation, och utskottet kan inte finna några skäl som talar för att utesluta just medelsplacering i viss ekonomisk förening från möjligheten till dispens. Ekonomiska föreningar som är kooperativa har rätt till avdrag för överskott som fördelas i form av pristillägg eller rabatter, den s.k. kooperativa utdelningen. Överskott i en ekonomisk förening kan dessutom delas ut i förhållande till vars och ens insats, s.k. insatsutdelning. Någon övre gräns för kooperativ utdelning finns inte, men insatsutdelningen är begränsad till högst 3 26 över diskontot. Insatsutdelningen ger inte upphov till någon avdragsrätt för föreningen. För att stimulera de kooperativa föreningarnas interna försörjning med riskkapital föreslås nu att avdrag skall få göras även för utdelning som utgår i förhållande till inbetalda insatser. Avdragsrät 147 ten skall gälla utdelning på såväl medlemsinsatser som förlagsinsatser. En sådan begränsning av dubbelbeskattningen bör ge föreningarna möjlighet att lämna större utdelning, något som kan motivera medlemmarna att öka sina insatser. Skatteutskottet har yttrat sig över förslaget och tillstyrker det. Näringsutskottet ansluter sig till skatteutskottets yttrande. I anslutning till avsnittet om beskattning av ekonomiska föreningar har det väckts tre motioner, som alla tre föreslår, i enlighet med kooperationsutredningens förslag, att medlemmar i lantbrukskooperationen skall få uppskov med beskattningen av inkomster som används för inbetalning av insatser genom avdrag med högst 60 96. I propositionen redovisar regeringen sina motiv till att inte följa utredningens förslag. Bl. a. sägs att förslaget om avdragsrätt på grund av ökning av insatser strider mot den grundläggande principen att riskkapital skall byggas upp av beskattade medel. Skatteutskottet har i sitt yttrande med samma motiveringar avstyrkt motionsyrkandena och anfört att kooperationens kapitalförsörjning i första hand bör underlättas genom åtgärder som riktar sig direkt till de kooperativa föreningarna. De moderata och folkpartistiska ledamöterna har reserverat sig. De anser att en avdragsrätt inte skall införas enbart för ekonomiska föreningar utan även för övriga företag. Slutsatsen blir för deras del ett avslagsyrkande på motionerna och en begäran om ett nytt förslag från regeringen. Centerpartiet är överens med motionärerna om att medlemmarna i lantbrukskooperationen skall få uppskov med beskattningen men vill ha ett nytt förslag på avdragsrättens närmare utformning. Utskottsmajoriteten ansluter sig till propositionens och skatteutskottets bedömning och avstyrker motionerna. Förändringar i en kooperativ verksamhet måste baseras på önskemål från medlemmarna, och på samma sätt måste utvecklingen av ny kooperativ verksamhet drivas av människor med vissa gemensamma mål. Samhällets roll bör vara att ställa resurser till förfogande, så att såväl befintlig som ny kooperativ verksamhet utvecklas. Regeringen har i december förra året inrättat ett kooperativt råd med huvuduppgift att i samarbete med kooperationen stimulera utvecklingen av kooperativ verksamhet. Detta skall ske genom information och visst utvecklingsstöd men också genom åtgärder med speciell anknytning till forskning och utbildning. En speciell uppgift för rådet blir att fungera som referensgrupp vid användningen av de 3 milj.kr. som regeringen anvisat till Kooperativa Institutet för utveckling av kooperativ bland arbetslösa ungdomar. En förstärkning av forskningen om kooperativ verksamhet är angelägen. Den frågan har diskuterats förr i riksdagen, bl.a. med anledning av socialdemokratiska motioner. Man har kunnat notera ett ökat intresse för forskning om kooperationen sedan slutet av 1970-talet. Delvis beror detta troligen på kooperationsutredningens arbete men även på tillkomsten av agen den Forskningsrådsnämnden har i sitt yttrande över kooperationsutredningen SETS förklarat sig beredd att bidra till att utveckla kooperationsforskningen. Inom P forskningsrådsnämnden finns en delegation för folkrörelseforskning, som i å ASSR a A å Kooperationens flera år givit stöd till forskningen om kooperativ verksamhet. kapitalförsörjnin Det är viktigt att först klargöra var och med vilken inriktning forskning öm Hesa bedrivs, innan man på basis av den informationen lägger förslag till vidare åtgärder. Eftersom statsrådet Ingvar Carlsson har gett forskningsrådsnämnden i uppdrag att senast den 1 september i år redovisa åtgärder för att främja kooperationsforskningen, yrkar jag bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande och avslag på centerreservationen i vilken föreslås att ”ekonomiska resurser” för forskningsverksamhet skall anvisas nu. Sedan 1981 pågår inom delegationen för arbetskooperativ en försöksverksamhet med stöd till personalägda företag. SIND leder verksamheten som skall pågå i fem år. Arbetet i delegationen har hittills kretsat kring de personalägda industriföretagen, men det fortsatta arbetet kommer att omfatta även andra områden. Ett led i det arbetet är Kooperativa Institutets försöksverksamhet, som bl.a. omfattar rådgivning och utbildning för grupper som kan komma att bilda kooperativ inom tjänstesektorn. I motion 694 föreslås en ökad satsning på småföretagsutveckling i kooperativ form. Försöksverksamhet bör bedrivas, säger motionären, företrädesvis i Trollhättan där det redan finns ett framgångsrikt arbetskooperativ. Utskottet instämmer i att det är angeläget att stödja sådan verksamhet, men det bör vara en fråga för delegationen för arbetskooperativ att ta de initiativ som kan fordras. Utskottet avstyrker därför motionen. Ett yrkande i centermotion 2536 avstyrks också. Centern återkommer här med sitt förslag om uppskov med beskattningen av inkomster som används till insatskapital, den här gången med hänvisning till successionproblematiken. Det kan sägas att de problem som kan uppstå i samband med övertagandet av löntagarägda företag redan är föremål för överväganden. Syftet med delegationens försöksverksamhet är att få belysta de problem som kan uppstå i samband med att man bildar och driver ett personalägt företag och vilka åtgärder som kan bli aktuella. Troligen får vi efter det att försöksverksamheten avslutats anledning att återigen behandla frågor i anslutning till arbetskooperation. Slutligen, herr talman, vill jag yrka bifall till näringsutskottets hemställan i dess helhet i betänkande 24 och avslag på reservationerna. Som kanske har framgått har jag svårt att dela Per Westerbergs sterila syn på kooperation. Till Tage Sundkvist skulle jag vilja säga att dröjsmålet har lett till att vi har fått ett förslag som är bättre för kooperationen än det förslag som den borgerliga regeringen lade fram för ett och ett halvt år sedan.

Herr talman! Låt mig konstatera att det finns alla möjligheter att den debatt som vi nu för blir något stillsammare än den debatt som har förts 149 tidigare här i dag, men det betyder inte att det är en oviktig fråga som vi nu behandlar. Jag skall börja där Sylvia Pettersson slutade. Hon konstaterade att dröjsmålet på ett och ett halvt år har medfört att vi har fått en betydligt bättre produkt. Det kan jag inte hålla med om. I stället tycker jag att den här produkten är sämre. Man kan dessutom, om man nu vill vara litet elak, säga att trots att det tog ett och ett halvt år fick vi i utskottet rätta till tekniska brister i den proposition som nu är framlagd. När det gäller reservation 1 vill jag säga att visst har lantbrukskooperationen en mycket dominerande ställning och visst har den betytt mycket för lantbrukarna, men den har också — det vill jag bestämt påstå — betytt mycket för konsumenterna. Det faktum att lantbrukskooperationen har en dominerande ställning behöver i och för sig inte betyda att man skall döma ut den, så länge den inte har missbrukat sin dominerande ställning. Det var egentligen bara i fråga om detta som vi skulle nå enighet. Det hade vi centerpartister och socialdemokrater i utskottet lyckats med. Jag beklagar att vi inte kunde stå fast vid det som vi var överens om. Det hade varit av stort värde om vi hade kunnat göra det. Jag har redan tidigare uttryckt tillfredsställelse med att de kollektivt ihopsparade medlen i AP-fonderna skall ställas till kooperationens förfogande. Det kan naturligtvis finnas anledning att så småningom ge den fjärde AP-fonden utökade medel. Men på grund av att en ojämn konkurrens kan uppstå finns det anledning att anvisa ett visst ramanslag för ändamålet. När det sedan gäller frågan om uppskov med beskattningen kan man inte komma ifrån att socialdemokraternas ställningstagande bottnar i okunnighet om lantbrukets villkor.

Herr talman! Jag håller fast vid att detta förslag, på flera punkter, är bättre än det förslag som den borgerliga regeringen på sin tid lade fram. Förlagsinsatserna får i vårt förslag uppgå till lika mycket som insatskapitalet. B-insatserna i det borgerliga förslaget skulle bara få uppgå till hälften av insatskapitalet. Frågorna om forskning och utveckling fanns över huvud taget inte medi ert tidigare förslag. Det kooperativa råd som nu har inrättats innebär ett forum för kontakter och informationsutbyte mellan regeringen och kooperationen i sådana frågor där det kan vara bra att ta hänsyn till kooperationens behov redan innan förslag läggs fram. Kravet att kooperationen skulle få del av det sparande som stimuleras via skattesystemet har länge drivits av de kooperativa organisationerna, men något förslag om det fanns inte med i den proposition som ni tidigare lade fram. Det är väl troligt att ni inte lyckades enas med de andra partier som ingick i den borgerliga regeringen. Centern föreslår att 400 milj.kr. av fjärde AP-fondens medel skall specialdestineras till kooperationen. Även om det i AP-fondens medel skulle finnas ett särskilt utrymme =— eller vad vi skall kalla det — för kooperationen, skall väl avkastningskravet på de medlen vara detsamma som på medel som placeras i övriga delar av näringslivet? Då har jag svårt att förstå meningen med en särskilt kooperativ del, så länge fondens medel bedöms vara tillräckliga. Det grundläggande, som vi sade oss vara överens om, var dessutom att kooperationen skulle tillföras medel på samma villkor som andra.
Herr talman! Det är stor risk för att Sylvia Pettersson och jag inte blir överens om huruvida denna proposition är bättre än den som lades fram för ett och ett halvt år sedan. Ett stort värde med den borgerliga propositionen hade i alla fall varit att förslagen hade kunnat genomföras ett och ett halvt år tidigare. Att vi inte blir överens kan naturligtvis bero på att vi värdesätter olika inslag i propositionerna olika mycket. Jag värdesätter exempelvis i hög grad kooperationsutredningens förslag om uppskjuten beskattning, som fanns med i den tidigare propositionen men som saknas nu. Regeringen motiverar denna avvisande inställning med att det riskvilliga kapitalet skall vara beskattat och att kooperationen inte skall gynnas på bekostnad av andra företag, men det har inte handlat om något speciellt gynnande av kooperationen. Även inom andra företagsformer har man sedan länge arbetat med obeskattade reserver, som beskattas först när de blivit upplösta. Det är precis vad man skulle ha gjort också på detta område. Det var en god idé i det tidigare förslaget, som inte är med i socialdemokraternas proposition.
Herr talman! Jag förstår att det var förslaget om uppskjuten beskattning — som inte finns med i den nu aktuella propositionen — som var avgörande för att Tage Sundkvist skulle anse att det borgerliga förslaget var bättre. Jag har följt den kritik som centern i pressen har framfört mot denna proposition alltsedan den lades fram. Det förekommer vissa överord i centerns kritik, men konkret framför de i stort sett bara kravet på lägre skatt för medlemmarna i lantbrukskooperationen. Tage Sundkvist sade att en av våra invändningar skulle vara att kooperationen med detta förslag gynnas i förhållande till annan företagsamhet. Jag kände inte riktigt igen det, så jag letade överallt, i näringsutskottets betänkande och i propositionen. Jag fann slutligen att det var moderaterna och folkpartisterna som hade skrivit detta i sin reservation. Det är alltså inte regeringen och socialdemokraterna som har påstått att detta skulle innebära ett gynnande av kooperationen.

Herr talman! Kooperationens framtid och utveckling är en viktig fråga för det svenska samhället. Därför är det mycket glädjande att enigheten mellan riksdagspartierna är stor. Det är ett långt utredningsoch beredningsarbete som ligger bakom de förslag som riksdagen diskuterar i kväll. På initiativ av dåvarande socialdemokratiske riksdagsmannen, tillika KF:s ordförande, Hans Alsén tillsattes år 1977 en utredning om kooperationen. Utredningen har presenterat en rad viktiga betänkanden. Huvudbetänkandet Kooperationen i samhället avlämnades 1981. Nyligen mottog jag utredningens sista betänkande med ett förslag till ny lag för kooperativa föreningar, som skall ersätta den nuvarande lagen om ekonomiska föreningar. Detta betänkande remissbehandlas f.n. Huvudbetänkandet ledde under sommaren 1982 fram till en lagrådsremiss från den dåvarande regeringen. Den långa beredningstiden berodde på att, som min företrädare Nils G. Åsling har berättat i sin bok, folkpartiet och centern var djupt splittrade i kooperationsfrågan. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde fann vi att innehållet i den borgerliga lagrådsremissen var väl magert jämfört med utredningens förslag. Vi drog därför tillbaka denna lagrådsremiss och utarbetade en egen, som så småningom ledde fram till den proposition som behandlas i dag. Den är mera fullständig, eftersom den behandlar också kooperationens utvecklingsfrågor och frågan om hur kooperationen skall få del av det skattesubventionerade sparandet har lösts. Det är frågor som var olösta i det borgerliga förslaget. Jag hörde att Tage Sundkvist gjorde gällande att frågan om uppskjuten beskattning för medlemsinsatser fanns med i det borgerliga förslaget. Men herr Sundkvist minns helt fel — något sådant förslag fanns inte i den borgerliga lagrådsremissen. Jag har haft en lång pressdebatt med min företrädare om vems förslag som är bäst, och jag skall inte föra den debatten vidare i kväll. Jag tycker emellertid att det är positivt att vi ”fajtas” om vem som är bäst kooperatör, och jag är övertygad om att centerpartiet liksom socialdemokratin leds av en ärlig övertygelse när vi uttrycker vår tro på kooperationen. Vi är i allt väsentligt överens om kooperationens stora betydelse för det svenska samhället och för samhällsutvecklingen. Det återspeglas också i utskottsbetänkandet, som präglas av en utomordentligt stor enighet. Jag vill uttala min och regeringens förhoppning om att kooperationens utveckling, bl.a. som ett resultat av de åtgärder vi i kväll behandlar, ytterliga:e skall stärkas. Vi skulle från regeringens sida hälsa med stor tillfredsställelse en utveckling där det kooperativa inslaget i näringslivet ökar. Jag avser då kooperationen i alla dess former, såväl konsumentkooperationen som producentoch arbetskooperationen. Vår starka tro på kooperationen kommer av dess speciella uppbyggnad, som bygger på en lång historisk utveckling, såväl inom Sverige som internationellt. Under denna utveckling har utformats de grundläggande principer som gäller för kooperativa verksamheter i hela världen. Dessa grundläggande principer, som kooperationen byggts upp på, gör den unik som företagsform. I kooperationen förenas demokrati och ekonomisk verksamhet på ett sätt som inte har sin motsvarighet i någon annan företagsform. Kooperationens erfarenheter på det området bör, som jag ser — Nr 125 det, utnyttjas i den utveckling mot en ökad demokrati i hela det svenska näringslivet som vi eftersträvar. Kooperationen har utvecklats starkt i Sverige. Konsumentkooperationen, med KF, OK och bostadskooperationen, har totalt ca 3,6 miljoner medlemmar. Producentkooperationen, som helt domineras av lantbrukskooperationen, har över 150 000 medlemmar. Sysselsättningsmässigt svarar kooperationen för ca 15 96 av den totala sysselsättningen i vårt land. Den kooperativa verksamheten och de kooperativa företagen utgör således en viktig del av det svenska näringslivet. De har stor betydelse för det svenska samhällets utveckling på många områden. Det är min och regeringens övertygelse att kooperationen har mycket att ge även i framtiden och kommer att spela en viktig roll för det svenska samhällets utveckling också i fortsättningen. Kooperationens stora roll i Sverige, både nu och i framtiden, har varit utgångspunkten för regeringens arbete med kooperationsfrågorna. Kooperationen har missgynnats jämfört med andra företagsformer såväl när det gäller kapitalförsörjningsfrågor som i frågor om forskning och utbildning. Missgynnandet har säkert inte varit föranlett av att regeringarna har varit negativt inställda till kooperationen. Det har i stället, förmodar jag, berott på att man inte har tagit tillräcklig hänsyn till kooperationens särdrag när förslag på olika områden har utformats. Det skall vi nu försöka rätta till. Den övergripande målsättningen för förslagen i propositionen är att de kooperativa föreningarna skall likställas med andra företagsformer och ges i princip likvärdiga möjligheter såväl på kapitalförsörjningsområdet som i övrigt. Eftersom de olika företagsformerna har grundläggande skillnader, kan villkoren inte i varje enskild detalj vara identiska. Det väsentliga är att totalt sett skapa jämställdhet och att samhällets åtgärder på skilda områden utformas så att olika företagsformer behandlas likvärdigt. I propositionen behandlas frågor om de kooperativa företagens kapitalförsörjning. Vi föreslår en ny kapitalform för kooperativa föreningar. Denna nya kapitalform har döpts till förlagsinsatser. För kooperativa föreningar har det hittills varit omöjligt att låta andra än medlemmarna satsa riskbärande kapital och samtidigt behålla föreningens självständighet. Kapitalbehoven har hela tiden ökat, bl.a. genom den kostnadsutveckling som gjort att varje investering numera kräver väsentligt mycket mera kapital än tidigare. Möjligheter öppnas nu för föreningarna att låta andra än medlemmarna satsa riksbärande kapital. Detta skall kunna ske genom förlagsinsatserna, som skall ha en mellanställning mellan medlemskapital och lånat kapital. Utskottsbehandlingen visar att partierna i riksdagen är helt eniga om principerna för och utformningen av förlagsinsatserna. I propositionen föreslås också att möjligheter skall öppnas för den fjärde AP-fonden att genom förlagsinsatser göra placeringar i ekonomiska föreningar. Även löntagarfondernas reglemente utformas så att fonderna ges möjlighet att placera medel i förlagsinsatser. Det innebär att ytterligare en ny kapitalkälla blir tillgänglig för kooperationen. 153 För att ytterligare öka tillförseln av externt riskkapital till kooperationen kommer det nya skattestimulerade hushållssparandet, allemanssparandet, att göras tillgängligt för kooperationen. Enligt propositionen skall de s.k. kapitalsparfonderna ges möjlighet att placera upp till 10 96 av sina medel i förlagsinsatser. Vidare skall kooperationen själv kunna bilda kapitalsparfonder, i vilka upp till 50 90 av kapitalet kan placeras i förlagsinsatser. Denna fråga har drivits starkt av de kooperativa organisationerna, som länge har krävt att få del av det skattestimulerade sparandet. I utskottsbehandlingen har man enats om att tillstyrka ett motionsförslag om att dispens skall kunna ges för kooperativa kapitalsparfonder att placera upp till 75 96 av sina medel i förlagsinsatser. Gränsen på 50 96 var satt därför att vi ville se en marknad för förlagsinsatser utvecklas, innan vi gick längre. Jag hyser dock samma tilltro till att detta skall ske som utskotten tydligen gör, och jag har naturligtvis därför inga invändningar. Föreningar som huvudsakligen driver rörelse, och som ur beskattningssynpunkt är kooperativa, föreslås få en lindring av dubbelbeskattningen. Lindringen, som sker på föreningsnivå, gör det möjligt för föreningarna att lämna större utdelning än i dag. Utformningen av detta förslag liknar det som tidigare har genomförts för de icke börsnoterade småföretagen. På denna punkt har utskottsbehandlingen lett till ett klargörande tillägg beträffande kooperativa centralorganisationer. Det innebär en förbättring som jag hälsar med tillfredsställelse. I propositionen framläggs också vissa förslag rörande kooperativ utveckling. Vid industridepartementet har nu inrättats ett kooperativt råd, med huvuduppgift att i samarbete med kooperationen stimulera utvecklingen av såväl befintlig som ny kooperation. I rådet ingår bl.a. företrädare för kooperationen, forskare med kooperativ inriktning samt representanter för departement med anknytning till kooperativ verksamhet. Rådet skall kunna ta initiativ till och stödja utvecklingsoch försöksverksamhet. En medelsram på ca 1,2 milj.kr. kommer under första budgetåret att stå till rådets förfogande. Ordförande i rådet är statsrådet Roine Carlsson. Rådet får flera viktiga uppgifter. En uppgift är att följa upp och utvärdera den särskilda verksamhet som nu drivs av industriverket och utvecklingsfonderna när det gäller löntagarägda företag. På det här området har det skett en betydande positiv utveckling under senare år. Av en rapport, som nyligen färdigställts, framgår att de löntagarägda företagen visar i stort sett samma lönsamhet och soliditetsutveckling som andra företag av samma storlek. Jag tycker att detta tyder på att dessa företag har en betydande livskraft. Många av de löntagarägda företagen har övertagits i en tvångssituation när nedläggning och arbetslöshet annars hade varit alternativet. Man har således i flera fall haft ett ganska dåligt utgångsläge, men ändå lyckats reda upp situationen. Forskningsrådsnämnden har fått i uppdrag att senast den 1 september 1984 lämna förslag till åtgärder rörande forskning om kooperationen. Nämnden skall då utgå från kooperationsutredningens förslag. De kooperativa organisationerna har i samband med detta förklarat sig beredda att under vissa villkor ställa medel till förfogande för inrättandet av en professur med kooperativ inriktning. Professurens utformning, närmare inriktning och placering skall bestämmas i samråd med kooperationen, när forskningsrådsnämndens förslag behandlats och man har fått en tids erfarenhet av arbetet. Herr talman! Jag vill passa på att här uttala ett tack till kooperationen för att man är beredd att ställa upp på det här sättet. Jag tycker att detta är ett bra exempel på samarbete mellan samhället och organisationerna. Genom dessa förslag — om det kooperativa rådet och den kooperativa forskningen — har vi tagit med också de utvecklingsfrågor som kooperationsutredningen behandlade, men som den borgerliga lagrådsremissen hade utelämnat. Kooperationen utgör en viktig del av det svenska samhället och näringslivet. Regeringen och riksdagen lägger nu en grund, som ger kooperationen möjligheter till en fortsatt positiv utveckling. Jag vill starkt understryka att regeringen inte med detta avser att försöka överta ansvaret för kooperationens utveckling. Det ansvaret ligger hos kooperationen själv och skall självklart ligga kvar där. Samhällets uppgift är att skapa möjligheter och miljö för en positiv utveckling. Detta är särskilt viktigt i dag när intresset för kooperationen och kooperativa lösningar ökar runt om i landet, särskilt bland ungdomar. Regeringens förslag utgör en god grund för utveckling. Om riksdagen i kväll antar detta förslag är det nu kooperationen som har att ta tag i och utnyttja dessa möjligheter.

Herr talman! Min kritik mot förseningen av den här frågan kvarstår. Om man hade haft samma brådska med att lägga fram ett förslag i denna fråga som beträffande löntagarfonderna hade vi kunnat ha detta förslag satt i sjön för mycket länge sedan. Jag kan mycket väl tänka mig att vi i dag hade kunnat diskutera förändringar och förbättringar av förslaget. Det hade varit möjligt, lika väl som det är möjligt att vi om ett och ett halvt eller två år diskuterar förändringar och förbättringar av det förslag som vi beslutar om i kväll. Jag beklagar sedan mitt minnesfel beträffande frågan om uppskjuten beskattning. Men jag vill ändå konstatera att den frågan nu är uppe i debatten —- det har vi sett till genom våra motioner. Och jag vill notera vad finansministern har sagt i propositionen när han avfärdar förslaget om uppskjuten beskattning. Han säger bl.a.: ”De flesta jordbrukare har inte någon nytta av ett ytterligare avdrag eftersom det befintliga systemet ger tillräckligt stora skattekrediter. Den som nyligen förvärvat ett jordbruk har dessutom normalt mycket stora ränteavdrag som ytterligare reducerar möjligheterna att effektivt utnyttja ett nytt avdrag.” Man har alltså svårt att förstå jordbrukarens situation, och därför avfärdar man förslaget så lättvindigt. Dessa medlemsinsatser måste tas från en beskattad inkomst. Man måste alltså först ta fram en inkomst — det är ett sparande som man gör. Det kan t.o.m. vara så galet att man inte kan utnyttja alla de avdrag som industriministern hänvisar till därför att man måste skaffa fram en inkomst så att man kan betala sina medlemsavgifter.
Herr talman! Det var bra att herr Sundkvist öppet erkände att han mindes fel. Därmed försvann den fråga som han höjde upp så, som skilde den borgerliga lagrådsremissen från den proposition som behandlas i kväll. Tage Sundkvist tog upp löntagarfonderna. Men jag avser inte att starta någon debatt om dem nu. Jag vill bara konstatera att när löntagarfonderna nu en gång finns, är det väl viktigt att kapitalet där blir tillgängligt även för kooperationen och inte förbehålls aktiebolag. Det är riktigt att kooperationsutredningen lade fram ett förslag om uppskjuten beskattning för medlemsinsatser. Och det finns en rad skäl till att regeringen har utelämnat detta i propositionen. Eftersom Tage Sundkvist i nästan varje replik som han haft i kväll tagit upp just denna fråga skall jag, herr talman, använda ett par minuter för att behandla den. Regeringen har haft som mål att lägga fram en proposition där förslagen är allkooperativa i så stor utsträckning som möjligt, och med allkooperativ menar jag att förslagen skall gälla lika för alla kooperativa företagsformer. Förslaget om att få göra avdrag i deklarationen för inbetalning av medlemsinsatser skulle, med det innehåll som kooperationen i dag har, gälla i huvudsak jordbruksnäringen och jordbrukskooperationen. Förslaget om avdrag för medlemsinsatser strider dessutom, herr Sundkvist, mot principen att riskkapital skall byggas upp av beskattade medel. Det är mycket viktigt att ha det klart för sig, eftersom något liknande inte finns för någon annan företagsform. Det enda undantaget från regeln att riskkapital skall vara beskattat har varit det sparande i aktier som samhället har stimulerat med skatteförmåner. Där kommer nu kooperationen, även lantbrukskooperationen, att behandlas lika som aktiebolagen, eftersom även kooperationen via de förlagsinsatser som regeringen föreslagit och som utskottet enhälligt ställt sig bakom kommer att få del av det kapital som uppsamlas i kapitalsparfonderna. Förslaget om uppskjuten beskattning av medlemsinsatser ger antagligen inte heller — och där vidhåller jag min ståndpunkt — så stor effekt som centern och herr Sundkvist hävdar. Det finns nämligen redan en rad möjligheter till skattekrediter, t.ex. lagernedskrivning, överavskrivning på inventarier och andra avsättningar, som den svenska skattelagstiftningen ger utrymme för. För att avdraget för medlemsinsatser skall ha någon effekt krävs att samtliga dessa avsättningsmöjligheter som jag räknade upp är utnyttjade. Jag sade tidigare i debatten att detta är mycket ovanligt, särskilt bland yngre, nyetablerade lantbrukare, som ju i debatten framställts som dem som ett avdrag för medlemsinsatser främst skulle gälla. Ett genomförande av det som Sundkvist talat om i sina repliker skulle inte lösa deras problem. Vi vet att det snarast skulle vara äldre lantbrukare som skulle få fördel av denna förmån, lantbrukare som sedan länge är färdiga med sina investeringar och som uppnått mycket goda resultat. Det borde då, menar jag, lyftas fram av dem som föreslår detta. I stället gör man gällande att det skulle vara yngre, skuldsatta lantbrukare som skulle få speciell nytta av denna förmån. Det är inte detta det är fråga om.

Herr talman! Jag tycker att det är en angelägen debatt vi har här i kväll. Det är egentligen en ideologisk debatt, något som är ganska ovanligt i den här kammaren. Jag vill gärna också, herr talman, uttrycka min tillfredsställelse över att vi i dag efter många turer får fatta en lång rad viktiga beslut om kooperationens angelägna framtidsfrågor. Sedan kooperationsutredningen tillsattes 1977 har det varit en lång och krokig väg fram till dagens beslut.

Jag vill också gärna instämma i vad Sylvia Pettersson sade om att det är angeläget att det här materialet används inte minst av de forskare som närmare studerar kooperationens utveckling. Kooperationsutredningen gav alltså ett värdefullt bidrag till kännedomen om de här rörelserna. Det är dock för min del — jag var den som hade tillfälle att skriva direktiven till kooperationsutredningen — med en viss besvikelse som jag deltar i dagens debatt och beslut rörande kooperationen. Det är ändå endast ett relativt litet steg som nu tas jämfört med de mål som var uppställda för kooperationsutredningen. Det är ett steg på väg, och det kan vara ganska betecknande att vi här diskuterar om man inte hade kunnat driva arbetet snabbare och lägga fram den proposition som i form av en lagrådsremiss för ett och ett halvt år sedan var klar. Jag delar Tage Sundkvists uppfattning att det är en märklig prioritering av den här regeringen att i en sådan hast pressa fram beslut om löntagarfonder men ta så god tid på sig som ett och ett halvt år att lägga fram en proposition om kooperationen. Det är måhända en betecknande utveckling. Löntagarfonder är ju egentligen till anda och mening kooperationens motsats och grundar sig ju på ett kollektivt ägande, medan kooperationen grundar sig på enskilda människors direkta engagemang. Jag skall inte ge mig in i något större debatt om vilket som är bäst från kooperationens synpunkt: den proposition som vi behandlar i dag eller den lagrådsremiss som jag hade tillfälle att framlägga. Jag vill bara bidra till klarheten i debatten genom att säga att det här mycket omdiskuterade förslaget om uppskjuten beskattning fanns med i lagrådsremissen på så sätt att man där aviserade att ett förslag med till sina konsekvenser samma innebörd som kooperationsutredningens förslag skulle framläggas senare av regeringen. Detta markerade då den uppgörelse som i denna fråga hade träffats mellan regeringspartierna.

Som gammal kooperatör måste jag erkänna att detta känns en smula bittert. Kooperationsutredningens omfattande arbete har visat att det trots allt finns ganska markanta ideologiska intressemotsättningar mellan decentralister och centralister. Tyvärr kan väl debatten här i kväll — och kanske framför allt tidigare debatter — inte helt undanröja intrycket av att den här motsättningen alltjämt finns. Vad jag upplevt som det mest frapperande i de senaste årens debatt om kooperationen är den brist på insikt, för att inte säga det ointresse — i vissa avseenden kanske t.o.m. ovilja — som funnits när det gäller den kooperativa företagsformens särart. Jag tycker också att samma inställning på skilda sätt har kommit till uttryck i propositionen. Herr talman! Jag ber att senare få återkomma i denna fråga.
Herr talman! Jag skall inte tala så länge, eftersom min företrädare inte kom med någon polemik mot förslaget. Några synpunkter förutom dem som finns i propositionen gavs inte. Inte heller tog herr Åsling upp någon ny infallsvinkel — som inte finns med i propositionen — för att stärka kooperationen. Låt mig säga en sak. Nils G. Åsling sade att han känner bitterhet över att det har tagit så lång tid och att steget är så litet. Min företrädare måste i så fall känna bitterhet över sig själv. Det första dröjsmålet svarade ju herr Åsling själv för. Enligt herr Åslings egen beskrivning i sin bok, som jag refererade till, berodde den långa beredningstiden på oenighet mellan folkpartiet och centerpartiet. Beträffande steget kan jag väl hålla med om att propositionen och det förslag som kommer att antas i kväll inte löser alla kooperationens problem. Jag tror att samtliga fem riksdagspartier har en gemensam förhoppning om att det skall vara möjligt för kooperationen att nu av egen kraft dra nytta av detta förslag och att utveckla sig själv vidare. Jag tror inte att staten och samhället skall ta ansvaret för kooperationens vidare utveckling, utan det skall kooperationen och folkrörelserna nu göra själva. Nu finns det ett antal instrument utstakade i propositionen. Jag vill också tillmäta det kooperativa rådet, som f. ö. inte fanns med i herr Åslings proposition, en utvecklande betydelse. Framför allt räknar jag med att det skall bli ett forum för samtal mellan kooperationen och staten och att rådet skall få betydelse inte minst när det gäller forskning för att utveckla kooperationen vidare. Jag tycker inte att man skall se så mörkt på situationen som herr Åsling gör. Det här förslaget, som kooperationen ändå själv har hälsat med tillfredsställelse, bör vara en viktig grund att gå vidare på.

Herr talman! Jag skall egentligen inte ta upp den här polemiken, eftersom frågan om dröjsmål är ganska ointressant. Jag vill ta upp en fråga som jag inte hann behandla i mitt anförande, nämligen den särbehandling av kooperativa företagsformer som man har från regeringens sida — och för all del även från moderaternas och folkpartiets sida i den reservation som är gemensam för folkpartiet och moderaterna. I den reservationen sägs det att man inte skall särbehandla ekonomiska föreningar. Industriministern har varit inne på att man av principiella skäl inte kan ha skattefavörer i samband med riskkapitalförsörjningen till företag. Jag vill bara erinra om Annell-lagstiftningen som ju har inneburit en stor betydelsefull skattefavör för aktiebolagen. Jag vill också till dem som här ifrågasätter om den uppskjutna beskattningen är förenlig med konkurrensneutralitet etc. säga, att det är en stor skillnad mellan personsammanslutningen — kooperationen — när det gäller riskkapitalförsörjningen och kapitalsammanslutningen — aktiebolaget. Det är alltså ett sakligt motiv för att man har gått vidare på den väg som kooperationsutredningen föreslog. Herr talman! Jag skulle också vilja säga att kooperationens roll i samhället borde vara föremål för en alldeles speciell uppmärksamhet i den tid som vi nu lever i, där en centraliserad samhällsstruktur och de ekonomiska problem som följer med detta, ökar intresset för egna initiativ bland människorna. Detta var motivet till att man 1981 tillsatte delegationen för arbetskooperativ. Denna delegation har åberopats tidigare här i dag. Det arbete som den har bedrivit har i hög grad varit banbrytande när det gäller att utveckla kooperativa företagsformer för människors servicebehov liksom för olika former av produktionsgemenskaper. Vid sidan om den entreprenörsoch småföretagaranda, som är ett utflöde av samma strävan som den kooperativa företagsformen, är sådana här företagsformer någonting som man kan räkna med kommer att bli av växande betydelse i samhället. Människor känner krav på och har önskemål om att mer direkt kunna påverka sin situation. Det tycker jag hade motiverat en något djärvare satsning från regeringens sida på kooperationen än den satsning som avspeglar sig i propositionens förslag.
Herr talman! Får jag ta upp en fråga som herr Åsling och tidigare även herr Sundkvist gjort till huvudinslag i sina inlägg, nämligen frågan om de ekonomiska fördelarna av kooperationen. Jag menar att man därmed i viss mån är inne på en diskussion om kooperationens särart. Vi får inte glömma att kooperationen i mycket stor utsträckning bygger på det personliga engagemanget från medlemmarnas sida. Det beror på att verksamheten finns nära medlemmarna och ägarna och att den utgör grunden för de många positiva sidorna hos kooperationen som vi alla värderar så högt och som utgör en basis när vi vill att kooperationen skall utvecklas. I det här sammanhanget argumenterar centern som om de rent ekonomiska fördelarna skulle vara den verkliga drivkraften för kooperationen och kooperatörerna. Jag tror inte att det är så. I stället tror jag att det är det personliga engagemanget samt känslan av samhörighet och samverkan som är den verkliga styrkan i kooperationen. Samverkan ger ju många fördelar, men den kräver också uppoffringar — t.ex. i form av medlemsinsatser. Om maninte kräver den uppoffringen, herr talman, öppnar man för nya intressen och släpper kravet på personligt engagemang, och det är enligt min mening ingen bra väg att gå.
Herr talman! Visst kan jag hålla med industriministern om att det ideella inslaget, dess bättre, är ett viktigt moment i kooperativa rörelser. Men man kan inte, som industriministern gör, bortse från att kooperativa rörelser och företag i allmänhet ändå skall — och bör — konkurrera på marknadens villkor. Det måste alltså även finnas likvärdiga ekonomiska förutsättningar att utöva sin ideella ideologiskt fotade verksamhet. Vad industriministern nyss sade är egentligen litet sensationellt. Det kan möjligen vara en förklaring till att man från regeringens sida inte har spänt bågen kraftigare när det gäller kooperationen och till att man, trots ett och ett halvt års försening, egentligen inte har åstadkommit någon reell förbättring. De förbättringar som man åberopar är marginella. Däremot har man uppenbart bortsett från att den jämställdhet mellan aktiebolag och ekonomisk förening som eftersträvas är en chimär. Under detta år har vi ju bl.a. upplevt en boom på Stockholmsbörsen som gjort att aktiebolagsformen i allmänhet har haft stora favörer när det gäller riskkapitalförsörjningen, medan kooperationen har traskat på i sina gamla fotspår utan att egentligen ha kunnat nyttiggöra den stora likviditet som finns på den svenska marknaden. Det har jag i egenskap av kooperatör sett med oro på. Det gäller isynnerhet om man har ambitionen att upprätthålla någorlunda jämställdhet mellan de olika företagsformer som behövs i den typ av pluralistiskt samhälle som vi i Sverige har.
Herr talman! Naturligtvis är kapitalförsörjningsfrågorna utomordentligt viktiga. Det är ju också dem som vi diskuterar i kväll. Huvuddelen av betänkandet, liksom av propositionen, gäller förbättrade möjligheter för kooperationens kapitalförsörjning. Jag menar att det också är en illusion att tro att man skulle kunna klara av kooperationens kapitalförsörjning genom ekonomiska fördelar som bara kan utnyttjas av de mest välbeställda medlemmarna. Jag finner det betänkligt om man så att säga för frågan på det sättet att ett medlemskap i en kooperativ förening bara gäller ekonomiska fördelar. Genom förlagsinsatserna och de övriga åtgärder som finns med i pröpositionen och som vi är eniga om kan kooperationen nu tillföras externt kapital, utan att den kooperativa principen och särarten naggas i kanten. Herr talman! Låt oss enas om en uppmäning till kooperationen att ta till vara dessa möjligheter! I det sammanhanget är det väldigt viktigt att vi inte skiljs från denna fråga på det sättet att vi säger att kooperationens särart och värdet av den kooperativa verksamheten samt den enskilde medlemmens entusiasm och vilja att göra kooperativa insatser inte äts upp av det egna begäret att enbart nå ekonomiska fördelar med sitt medlemskap i en kooperativ förening. Herr talman! Då är vi på fel väg.

Herr talman! Jag insåg att enda möjligheten att få våra energiska industriministrar att upphöra med sin knivkastning var att jag satte upp mig på talarlistan. Den debatt som vi har haft hittills har uppfordrat mig att något litet erinra om det arbete som vi bedriver i näringsutskottet och om det sätt på vilket vi bedriver arbetet. Vi är ett arbetskooperativ som kan åstadkomma mycket positivt för näringspolitiken här i landet, om vi arbetar med ömsesidig respekt för varandra och för varandras politiska profil. Klart är att vår förmåga att samarbeta för att få fram det bästa av vars och ens uppfattning kan bli saboterad, om vi i alla de fall då vi har fört diskussioner efteråt bär dessa diskussioner vidare hit till kammaren. Det exempel som vice ordföranden har tagit upp angående hur vi kan diskutera med varandra för att hitta bra lösningar kan jag väl fortsätta litet på, som ett belägg för hur vi måste respektera varandras profil.

Det var vårt intresse. Centern, som hade en motion i botten på det här resonemanget, hade ett intresse av att framhålla att något missbruk av jordbrukskooperationens ställning inte har kunnat påvisas. Det kunde vi hålla med om, eftersom det inte kan påvisas att man direkt har missbrukat sin ställning. Så kommer nästa fråga om politisk profil in i diskussionen. Det är folkpartiet och moderaterna som har som sin politiska profil att framhålla näringsfriheten. I ett läge där två olika politiska profiler står mot varandra kan man ju inte driva försöken att samordna sina synpunkter längre. Det skall vi inte göra, för då respekterar vi inte varandra. Herr talman! Jag förutsätter att vi funderar litet på det här — även vi i näringsutskottet. Vi kan naturligtvis inte hit till kammaren bära — det måste kammaren ursäkta oss för — våra försök till diskussioner.
Herr talman! Jag hade naturligtvis kunnat avstå från att berätta om de samarbetsförsök som vi har haft i utskottet. Jag hade naturligtvis avstått om jag hade vetat att det skulle tas så här illa upp som man tydligen gjorde från socialdemokratisk sida. Att man tar så här illa upp kan jag bara förklara med att man gick ifrån den överenskommelse som man i förväg träffat med oss centerpartister. Det kan hända att det är av den anledningen man känner sig besviken, inte bara på oss utan kanske rent av på sig själv. Orsaken till att jag tog upp detta i den här debatten var att jag kände mig besviken på att vi inte kunde åstadkomma den samskrivning som vi var överens om och som jag tycker skulle haft mycket stort värde.
Herr talman! Det är inte någon besvikelse jag anmäler. Inte alls! Frågan har inte den vidden att det är något att vara besviken eller gråtfärdig över. Men jag vill varna för att vi, om vi fortsätter så här, naturligtvis inte kan förhandla med varandra på samma respektfulla sätt som vi har gjort hittills.

Fru talman! Förutsättningarna för mitt anförande förändras något, eftersom den vpk-talare som jag skulle polemisera mot inte har anlänt och deltagit i debatten. Jag har då bara att på samtliga punkter yrka bifall till utskottets förslag. Jag vill dock till Sture Korpås säga några ord. Vi är naturligtvis medvetna om situationens allvar i Angola. Det är emellertid på det sättet att expertisen säger att lokalerna för svenska biståndsarbetare och svensk beskickningspersonal i Luanda är de sämsta i världen. Det råder alltså utomordentligt dåliga arbetsförhållanden. Det belopp som föreslås är inte särskilt stort. Jag skulle vilja tillägga att det är klart att om förhållandena i Angola blir kraftigt försämrade, så att man inte kan garantera säkerheten för de människor som arbetar där, då får man ompröva saken. Detta är ett bemyndigande till regeringen och inte något beslut att nu sätta i gång att bygga. Det är enligt vår uppfattning rimligt att regeringen får detta bemyndigande, så att man kan försöka åstadkomma bra förhållanden för de människor som arbetar i den delen av Afrika. Jag är också övertygad om att det kommer att visa sig viktigt med tanke på vårt sätt att se på förhållandena i södra Afrika att Sverige för lång tid framöver försöker medverka till att lösa problemen. Det är då inte bara fråga om biståndsinsatser utan också rent allmänt politiska lösningar för att klara södra Afrikas allvarliga problem. Fru talman! Jag ber därför att även på denna punkt få yrka bifall till utskottets förslag.